Herr talman! Timmen är sen och tiden för detta riksmöte är snart ute. Därför tänker jag inte ta upp kammarens tid med något längre inlägg om flyktingpolitiken, särskilt inte som vi för några veckor sedan hade en utförlig flyktingdebatt. Jag vill dock göra en personlig reflexion när vi står inför en sommar som kan bli både lång och het. Under våren har öppet invandrarfientliga manifestationer blivit vanligare. Rasistiska organisationer har fått till synes något starkare fotfäste i samhället. Allmänhetens tolerans mot flyktingar och invandrare sätts på prov. Det kaninte uteslutas att detta har framkallats av de senaste årens flyktingdebatt. Några av rubrikerna under det senaste året i dagspressen om den europeiska flyktingpolitiken kan se ut så här: Tamilska flyktingar strömmar till Danmark. Dessa rubriker ger en klar bild av det som kan kallas en europeisk kapprustning mot humaniteten. De rubriker den svenska regeringens flyktingpolitiska åtgärder har avsatt i massmedia förra året kan se ut så här: Flyktingstopp från Östtyskland till Sverige. Västtysk irritation.

Det kan inte undvikas att sådana här saker skapar ett avståndstagande och en rädsla hos vanliga människor inför de flyktingar som tvingas ta sig till vårt land. Därför har regeringens åtgärder både internationellt och nationellt en mycket stor betydelse för hur vi kan förebygga och tämja främlingsfientligheten och hur vi kan förhindra en hotande, kanske lång och het sommar. Det bästa medlet är att i både ord och handling verka för större humanitet och generositet i flyktingpolitiken. Mot den bakgrunden vill jag uppmana kammarens ledamöter att ställa sig bakom folkpartiets reservationer om viseringsregler, första asyllandsprincipen och anhöriginvandring. Jag yrkar därmed bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Med hänvisning till den mycket väl underbyggda och utförliga vpk-motion som behandlas i detta betänkande och som delvis återfinns i reservationerna av vänsterpartiet kommunisterna yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Regeringen har under år 1986 genom olika insatser och åtgärder verkat för en fortsatt generös och human flyktingpolitik såväl internationellt som inom vårt land. Kraftiga resursförstärkningar har beslutats. Betydande ansträngningar görs dels för att förkorta handläggningstiderna för asylsökande som kommer till Sverige, dels för att få till stånd internationella överenskommelser om ett mer samordnat ansvarstagande för flyktingar och asylsökande i Västeuropa. Arbetet med ett kommunalt baserat flyktingmottagande har också utvecklats kraftigt. Antalet flyktingar i världen uppskattas nu till mer än 14 miljoner. Av dessa har under 1986 ca 180 000 sökt sig till Västeuropa, och därav har närmare 15 000 personer ansökt om asyl i Sverige. Det innebär att Sverige har en fortsatt hög nivå i sin flyktingmottagning. En mycket markant uppgång av antalet flyktingar skedde 1984. Antalet asylsökande steg från ca 3 000 personer 1983 till ca 12 000 år 1984 och har därefter, åren 1985 och 1986, legat på närmare 15 000 per år. Denna utveckling har inneburit stora påfrestningar på utredande myndigheter och departement. Samtidigt har det blivit svårare att utreda de enskilda fallen. Cirka hälften av de asylsökande som nu kommer till vårt land saknar pass eller övriga identitetshandlingar, vilket försvårar utredningarna. Genom betydande resursförstärkningar har dock ärendebalansen kunnat minskas påtagligt under det senaste året. Sedan antalet asylsökande ökat så markant, har 125 nya tjänster för handläggning av tillståndsärenden tillförts polismyndighet, invandrarverk och departement. Överklagningsärenden som tidigare endast kunnat behandlas inom departementet kan nu återgå till invandrarverket, när nya omständigheter framkommit i samband med överklagandet. Invandrarministern har också tillsatt två utredningar som syftar till förkortade handläggningstider. De vidtagna åtgärderna har givit omedelbara och goda resultat. Ärendeba — Prot. 1986/87:136 lansen på departementet har på mindre än ett år minskat från ett toppläge på — 4 juni 1987 över 3 000 ärenden omkring den 1 juli 1986 till ca 1 300 ärenden i april i år. I debatten omkring flyktingfrågorna har hävdats att Sverige skulle ha utvecklat en hårdare praxis i asylprövningar och flyktingmottagning. Detta är en felaktig och grundlös beskyllning mot handläggande myndigheter och regering. Faktum är att ca 80 90 av de asylsökande som kommer till Sverige får tillstånd att vistas i vårt land. Detta är ett förhållande som har gällt över en längre tid. Om vi sammanför alla ansökningar och beslut sedan 1985 och fram t.o.m. första kvartalet i år, kan vi konstatera att 44 600 personer ansökt om asyl i Sverige. Under motsvarande tid har 38 600 personer beviljats tillstånd att stanna i riket. Därav har 3 418 varit kvotflyktingar och mer än 35 000 är spontanflyktingar. Under denna tid har således 78 960 av samtliga sökande fått sina tillstånd, men flera ansökningar är fortfarande under behandling. Av erfarenhet vet vi att ca 50 26 av överklagningsärenden genom förändrade omständigheter leder till beslut om tillstånd. Vi kan därför klart konstatera att mer än 80 96 av dessa 44 600 flyktingar som kommit under de drygt tre åren kommer att få stanna i landet. Ofta anförs enskilda utvisningsfall som exempel på en hårdare praxis. I relation till antalet spontanflyktingar har dock antalet direktavvisade minskat under åren. År 1985 var det 2 900 som direktavvisades av 14 500 som sökte asyl, och nu senast kan vi konstatera att av 15 000 spontanflyktingar under 1986 var det 1 700 som direktavvisades på polismyndighetens beslut. En del av dessa ärenden togs över av invandrarverket, varigenom i verkligheten genomförda avvisningar blev betydligt färre. Detta var två statistiska bevis på att regeringens flyktingpolitik är oförändrat generös. Regeringen har tagit flera initiativ för att komma i kapp eftersläpningar som uppstod genom den oförvarnat stora ökning som skedde för några år sedan. Regeringen har också tagit konkreta initiativ för att få en ökad samverkan till stånd mellan stater i såväl Västeuropa som Norden, i syfte att förbättra situationen för flyktingar som omfattas av asylrätten. I regeringens skrivelse redovisas också utvecklingen för det nya flyktingmottagandet i kommunerna. Redan under det första året som det nya systemet tillämpades mottogs ca 14 000 asylsökande och flyktingar i 137 kommuner i landet. Under 1986 träffades avtal med 197 kommuner, som tagit emot närmare 15 000 flyktingar. Ett omfattande samarbete med svenska frivilligorganisationer har också bidragit till att flyktingmottagningen ute i kommunerna kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt. Flyktingpolitiken och flyktingmottagandet är inte utan problem och svårigheter. Av den redovisning som regeringen lämnat i sin skrivelse framgår det dock helt tydligt att svensk flyktingpolitik i dag motsvarar lagstiftningens intention om att vara generös, solidarisk och aktiv. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan om att regeringens skrivelse om flyktingpolitiken läggs till handlingarna. Jag yrkar därjämte avslag på samtliga reservationer som bifogats utskottets betänkande nr 21 och därmed bifall till utskottets hemställan i samtliga moment. 157 En kort kommentar, herr talman, om situationen för barn som har tagits i förvar. En rapport härom från Rädda barnen har kommit under de senaste dagarna. Jag vill bara göra kommentaren att invandrarministern har gjort ändringar i utlänningsförordningen så sent som den 23 april 1987, där det har förtydligats och klarlagts när och under vilka omständigheter barn får tas i förvar. Det markeras att detta endast får ske i undantagsfall. ” Dels måste det vara fråga om verkställighet av ett avlägsnandebeslut eller vara sannolikt att ett sådant kommer att fattas, dels måste det finnas risk för att barnet kommer att hålla sig undan — — — och dels måste det därutöver föreligga synnerliga skäl för ett omhändertagande.” Den rapport som Rädda barnen har avgivit kommer att noggrant följas upp, enligt invandrarministerns uttalanden i pressen.

Herr talman! Länder som har lyckats med en framgångsrik strukturomvandling har många gånger genomfört den tämligen snabbt och konsekvent. Erfarenheterna från den svenska strukturomvandlingen, inte minst när det gäller varvsnedläggningarna, ger ungefär ett motsvarande intryck, dvs. att upprepade statliga förlustbidrag med förlängda nedläggningstider ofta leder till att man tappar både arbetstillfällena och kapitalinsatserna. Självfallet skall en omvandling ske under socialt acceptabla former. Men skattemedlen skall verkligen användas till det och inte bara till att förlänga pinan genom statlig förlusttäckning av löpande driftsförluster. Det gäller vid sådana här tillfällen att skapa något som inger de berörda människorna hopp och tilltro för framtiden och inte bara falska illusioner om fortsatt drift in i framtiden. I de berörda gruvorna i Dannemora, Grängesberg och Stekenjokk kan enligt vad jag kan se utifrån redovisningar och uppgifter från berörda företagsledningar framtidsutsikterna inte klassificeras som annat än mörka. Detta beror i synnerhet på att risken är stor för att förutsättningarna för gruvornas fortsatta drift ytterligare kommer att försämras under de kommande åren, framför allt för att många spår en fortsatt nedgång av dollarkursen. Dessutom kommer australiska järnmalmsproducenter att ta upp konkurrensen på allvar på den europeiska malmmarknaden sedan de japanska stålverken dragit ner sin kapacitet. Då driftsförlusterna i berörda företag vid fortsatt drift skulle bli stora anser vi det vore rimligt att man genomförde en samhällsekonomisk analys av de effekter som man skulle få av att täcka fortsatta driftsförluster jämfört med att använda medlen för något mer produktivt såsom omskolning, nyföretagande, avgångsvederlag och liknande. För vår del är vi helt övertygade om att det är bättre att satsa skattemedel på att bygga någonting för framtiden än att förlänga mänskligt lidande genom förlusttäckning för en verksamhet med framtiden bakom sig. Nyföretagande med generösa statsbidrag, väl tilltagna avgångsvederlag, satsningar på befintlig industri och sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder tror vi kommer att visa sig vara mer mänskligt, mer riktigt och mer framtidsinriktat vid en samhällsekonomisk belysning än de förslag regeringen har framfört. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag ämnar i mitt anförande huvudsakligen uppehålla mig vid frågorna kring Grängesberg och Dannemora. Rune Ångström kommer senare att tala om gruvdriften i Stekenjokk. Under den gångna vintern har frågorna kring den framtida gruvdriften i Grängesberg och Dannemora uppmärksammats livligt. Beskedet som kom om en nedläggning av gruvorna mottogs med stor smärta av folket i en bygd, som sedan många år tillbaka är hårt drabbad av strukturförändringar och kriser. De till synes ofrånkomliga nedläggningarna i Grängesberg och Dannemora ingår i en av SSAB:s styrelse antagen handlingsplan. Bakgrunden till handlingsplanen är SSAB:s bekymmersamma situation, som i sin tur härrör från den överkapacitet som råder i världens stålindustri, med kraftigt prisfall på stålprodukter som följd. Marknadspriset bedöms under överskådlig framtid komma att understiga SSAB:s kostnader för att i egen regi förse sina stålverk med malm. Syftet med handlingsplanen är att den skall leda fram till att SSAB blir ett starkt och konkurrenskraftigt företag inför 1990-talet. Enligt handlingsplanen skall antalet anställda minskas med 2 200 personer, och ett väsentligt inslag i planen är avvecklingen av gruvverksamheten i Dannemora och Grängesberg. Av alla de uppgifter som framkommit råder det inget tvivel om att SSAB:s handlingsplan är nödvändig för att utveckla en konkurrenskraftig svensk industri. Det är viktigt i sig att vi har en bärande och lönsam stålindustri och det är också viktigt att vi inte genom tillskjutande av statliga medel råkar ut för exportrestriktioner. Slutsatsen blir att vi tvingas konstatera — hur ogärna vi än vill — att avvecklingen av gruvdriften i Grängesberg och Dannemora är ofrånkomlig. I det läget är det av yttersta vikt, herr talman, att regeringen ser till att ny företagsamhet ersätter gruvdriften. Regeringen måste nu faktiskt ta ett krafttag för att ge Bergslagen en storsatsning som komplement till småföretagsamhet. En bygd som år efter år åderlåtits på arbetskraft och arbetstillfällen måste i dag ha rätt att kräva av regeringen en motsvarighet till satsningarna i Malmö och Uddevalla. Vi vill inte skapa en situation som gör en hel bygd beroende av ett storföretag eller en bransch, men vi är nu i det läget att vi i Bergslagen behöver både en storindustri och små och medelstora företag. Det är förödande när en stor del av Sveriges inland inte längre är attraktivt för näringsliv eller liv över huvud taget. Herr talman! I ett särskilt yttrande till det här betänkandet har moderata samlingspartiet och folkpartiet ifrågasatt om en förlängd gruvdrift i Grängesberg med statliga medel är det bästa ur samhällsekonomisk synpunkt. Vi har inget yrkande, men tycker nog att regeringen bör fundera på om den förlängda avvecklingen med 100, kanske 200 miljoner per år ur statskassan, verkligen är det bästa man kan göra för Grängesberg. En dödsdömd gruva drar inte till sig vare sig arbetskraft, blir effektiv eller förmår entusiasmera något engagemang. Det är en konstruerad sysselsättning på lägsta intressenivå. Om man ser på det av regeringen så berömda Bergslagspaketet på 425 miljoner tillsammans med avvecklingspengarna i Grängesberg, som blir lika mycket, eller kanske dubbelt så mycket, så förstår man lätt att ingetdera förmår dra upp Bergslagen ur strukturkrisen. Båda är för defensiva satsningar.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

Herr talman! Det tycks råda en hög stämning i riksdagen i kväll. Men människorna som lever i Dannemora, Grängesberg resp. Stekenjokk upplever ingen hög stämning. De står inför hotet att ställas i arbetslöshetskö och möta en problemfylld framtid. Den svenska gruvnäringen har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Genom rationaliseringar och nedläggningar har tusentals arbetstillfällen försvunnit. Förändringen inom exempelvis LKAB bär tydliga spår av den här utvecklingen. Nu har turen kommit till Grängesberg, Dannemora och Stekenjokk. Där hotas nu arbetstillfällena. Framtidsutsikterna för människorna på dessa gruvorter är dystra, om det inte vidtas kraftfulla och snara åtgärder. En snabb nedläggning av gruvverksamheten vid gruvorna i Grängesberg och Dannemora skulle drabba dessa samhällen hårt. Detta har understrukits i en motion av Karl Boo m.fl. från Bergslagen. Det skulle innebära ett kraftigt slöseri med resurser som investerats i infrastruktur, bostäder, skolor, vägar osv. I Stekenjokk hotas inte bara tryggheten för dem som är anställda i gruvdriften. Ett helt samhälle, Klimpfjäll, står inför hotet att utplånas helt. Regeringens agerande med anledning av den allvarliga situationen för dessa tre gruvorter är, lindrigt sagt, uppseendeväckande nonchalant. Inte minst industriministern har visat en enorm nonchalans. Därom är det många som kan vittna. De senaste åren har vi kunnat konstatera att regeringen särbehandlar olika orter i det här landet när det uppstår sysselsättningsproblem. Invånarantalet på en krisort tycks bestämma regeringens ambitioner och omfattningen av de åtgärder som vidtas för att skapa ny sysselsättning. När det gällt kriser och företagsnedläggelser i tätbefolkade områden har regeringen — tillsammans med de största industriföretagen, exportföretagen i detta land — snabbt ryckt ut för att etablera nya företag. Samma snabbhet har regeringen däremot inte visat när det gällt glesbefolkade områden, exempelvis i Bergslagen och som nu i Stekenjokk. Varvsorter som Uddevalla och Malmö fick snabbt var sin bilfabrik när fartygsproduktionen upphörde. När sysselsättningen hotas i gruvorter, som de tre jag har nämnt, visar regeringen ingen större brådska. Det är ändå statligt ägda gruvor. Regeringen skyller bara på andra -—i fallet Stekenjokk på Boliden. Herr talman och kvarvarande ledamöter! Regeringen kan aldrig smita från sitt ansvar när det gäller människors trygghet i dessa hårt utsatta områden. Från centerns sida har vi krävt att man gör en nödvändig och grundlig samhällsekonomisk och regionalpolitisk utredning, innan något bindande beslut fattas om en nedläggning av driften i Dannemora och Grängesberg. Det är vad som en gång gjordes, på Nils G. Åslings initiativ, när gruvdriften i 161 malmfälten hotades och samhällena där stod inför stora problem. En regionalpolitisk och samhällsekonomisk utredning bör även göras beträffande Stekenjokk och den regionens framtid. Eftersom det finns flera intressanta utvecklingsprojekt i anslutning till gruvdriften i Grängesberg och Dannemora, måste dessa projekt få möjlighet att prövas innan det fattas något bindande beslut om nedläggning. Den kortsiktiga lösning som nu föreslagits för att under en övergångstid driva verksamheten vidare med ett särskilt bolag är inte tillräcklig. Bergslagen har under de senaste åren tillhört ett av de största utflyttningsområdena. Närmare 20 000 människor har tvingats flytta från Bergslagen under den tid som regionalpolitiken handlagts av Thage Peterson. Befolkningen i Dannemora och Grängesberg inser att det behövs kraftfulla åtgärder och att ett avvecklingsbolag inte hjälper dessa orter. Det bör också regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen inse. Regeringen har ett ansvar att ordna fram alternativ sysselsättning när gruvdriften i Stekenjokk läggs ned. Det är staten som äger gruvan i Stekenjokk, och det är också staten som genom ett mycket aktivt engagemang under 70-talet medverkat till att den har tillkommit. Att nu, som industriministern gör, skyla över ansvaret på Boliden tycker jag är både fegt och ansvarslöst från regeringens sida. Det är bra att industriministern har kommit till kammaren i kväll. Det tackar vi för. Jag vill rikta en uppmaning tillindustriministern. Visa samma ambition att skapa jobb till människorna i Stekenjokk, Grängesberg och Dannemora som när det gäller de människor som utsattes för och hotades av arbetslöshet på varvsorterna. Erbjud inte bara beredskapsarbete, utbildning eller flyttning. Det som regeringen hittills gjort för Stekenjokks gruvarbetare är egentligen ingenting annat än att lura människorna. Man låtsas att man gör kraftansträngningar. I själva verket inleder man en total avfolkning av den berörda bygden. Industriministerns besök i Vilhelmina i tisdags gav mycket övrigt att önska. Jag kan till fullo instämma i vad en Västerbottenstidning skrev i onsdags. ”Fortfarande kvarstår emellertid frågan hur regeringen har tänkt sig klara byn Klimpfjäll. Ska den klaras? Eller ska den dö? 500 personer väntar på svaret”, skrev tidningen. Till socialdemokraterna i allmänhet och till industriministern i synnerhet vill jag än en gång säga: Visa samma vilja att skapa nya arbetstillfällen i Stekenjokk, Grängesberg och Dannemora som i de storstadsområden som mist fartygsproduktion.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

Herr talman! Det var de regionalpolitiska och de samhällsekonomiska värderingarna som vägde tyngst när Stekenjokksgruvan öppnades. Nu skall gruvan läggas ner, trots att det finns malm kvar, trots att det innebär en stor kapitalförstöring, trots att det innebär ett dråpslag mot en hel bygd, trots att den regionalpolitiska situationen inte är bättre i dag än när gruvan öppnades. Nu är man ändå från regeringens sida beredd att lägga ner gruvan. Industriministern har nyss i Vilhelmina fått ta del av protesterna. Allt han hade att säga var: Vänd stormen mot Bolidenbolaget! Och visst kan man storma och kritisera det bolaget, allra helst efter vad som på senare tid har skett, men det är ett ofrånkomligt faktum att det är en statligt ägd gruva och att det då ytterst är regeringen som har ansvaret. Om man skulle framföra en kritik från grunden, skulle man börja med industriministern och hans parti som tillåter att kapitalet får leka med våra naturtillgångar. Med den utveckling vi i dag har inom näringslivet med snabba klipp och spekulationer, så händer detta som nu sker i Stekenjokk. Nu har ju industriministern till en del ställt upp och försvarat Bolidenbolagets handlande. I en interpellationsdebatt som jag hade med ministern för ett tag sedan förklarade denne att man inte kunde bryta gråberg — ett gråberg som förra året gav 7 400 ton koppar, 15 200 ton zink, 9 100 kilo silver och 97 kilo guld. Det är alltså inte trovärdigt när man vill påstå att malmen är slut, eller att det inte är möjligt att fortsätta driften nu när Bolidenbolaget vägrar fortsätta. Det är ju att smita ifrån sitt ansvar, när ägaren till gruvan säger att vill inte den som vi anlitat att bryta malm fortsätta, så struntar vi också i detta. Då lämnar vi malm kvar, ett slöseri med våra naturtillgångar. Då låter vi en väldig kapitalförstöring ske beträffande gruvan och allt vad som byggts där. Detta kan inte vara den enda möjliga vägen. Inget talar emot att det, om viljan finns och om regeringen vill ta sitt ansvar, borde vara möjligt att lösa problemet. Detta är också nödvändigt om man skall få tillräcklig tid för att ordna ny sysselsättning till de anställda den dagen då malmen verkligen är slut. Men man får självfallet inte enbart nöja sig med detta. Försöken att hitta mer malm måste naturligtvis fortsätta. Här måste man också, som det anförs i motion N365, bredda den svenska gruvnäringen genom en inriktning även på legeringsmetaller och industrimineraler. Detta skulle kunna få stor betydelse såväl vad gäller fortsatt verksamhet i Stekenjokksområdet som för hela gruvnäringen. I Stekenjokksområdet finns fynd som innehåller magnesium, krom, nickel, kobolt och platinametaller. De undersökningar som är gjorda i området är otillräckliga för en bedömning av brytvärdheten, men resultaten bedöms ändå som positiva. Enligt min mening borde ytterligare undersökningar vara väl motiverade, detta vad gäller ytterligare prospektering såväl i gruvans närhet som i angränsande områden. Tid för detta får man om man nu fortsätter brytningen i gruvan. Herr talman, här har högtidliga löften givits om att man inte kommer att överge bygden och de anställda, men i nästa andetag talas det om att lösa in de hus som byggts i gruvsamhället. Hur mycket kommer det att kosta att lösa in de ca 100 hus som byggts i Klimpfjäll? Det är inte underligt att stämningen i Stekenjokk är bitter. Där behandlas man på ett annat sätt än i Bergslagen. Bolidenbolaget har också påstått att gruvverksamheten i Stekenjokk har åsamkat företaget mycket stora förluster, påståenden som tillbakavisas av chefen för statens gruvegendomar. Detta visar i ännu högre grad det felaktiga i att inte brytningen fortsätter. Det är ett uppgivet och resignerat utskott som nu halvhjärtat förutsätter att regeringen fortsätter strävandena att skapa nya arbetstillfällen och stärka näringslivet i Vilhelmina kommun. Man räknar också med att regeringen undersöker huruvida förutsättningar föreligger för att något annat gruvföretag övertar driften. Hur mycket är dessa rader värda med tanke på de uttalanden som industriministern gjort och gav besked om vid veckans besök i Vilhemina. Där upprepade han sitt påstående om att malmen är slut. De anställda vid gruvan konstaterade helt riktigt att det s.k. 100 miljonerspaketet som ministern kom med inte hjälpte situationen i Stekenjokk och Klimpfjäll. Det enda som kan hjälpa den är en fortsatt gruvdrift för att ge andrum för att skapa annan sysselsättning i området. Herr talman! Vad människorna i Västerbottens inland, i Klimpfjäll, har blivit medvetna om, det är att gruvarbetarna i Stekenjokk inte får samma möjlighet som de anställda fick vid de två andra nedläggningshotade gruvorna. Orsaken till detta kan man väl bara spekulera om. Vi anser att även människorna i den här regionen skall få en rimlig chans att bo kvar. Den möjligheten ges om man garanterar en fortsatt drift vid gruvan. Det är det enda sättet att inte överge dem. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Tre av de tidigare talarna har varit inne på vad som är orsaken till att den gamla basnäringen gruvindustrin börjar gå dåligt här i landet. Stålkrisen är en orsak — Japan behöver mindre malm, sade Per Westerberg. Det är alltså en av grundorsakerna. En annan orsak är att flera s.k. NIC-länder har byggt ut sin gruvindustri och säljer malm över världen med huvudsakligt ändamål att få in valuta, följaktligen utan överdrivet prismedvetande. Den stora fyndigheten i Carajås i Brasilien har äntligen kommit i gång efter många problem, inte minst med finansieringen, och även den är ett utomordentligt hot mot gruvindustrin i världen. Det har blivit en omöjlig konkurrens för främst järngruvor. Lamco är redan i ett mycket svårt läge. Gruvorna i Europa måste stängas, och här i Sverige lades elva järnmalmsgruvor ned redan före 1982. Sverige drabbas nu av detta, och inom SSAB vet man inte vad som kommer att bli nästa kris i gruvhanteringen. Man kan befara det värsta. Jag vill erinra om att vi i dag diskuterar fyra motioner som legat på näringsutskottets bord. Tre av dem väcktes med anledning av propositionen om näringspolitik för 1990-talet. Den fjärde är från allmänna motionstiden. Utskottet avstyrker de tre motionerna om fortsatt gruvdrift i Dannemora och Grängesberg med hänvisning till att initiativ redan tagits av regeringen i den riktning motionärerna önskar, nämligen för utveckling av sysselsättningen i de berörda regionerna. Centern kräver i en reservation att konsekvenserna av nedläggningen skall utredas. Vpk begär att driften skall tryggas en längre period än de fem år som tidigare omnämnts i utskottet. gruvbrytning och prospektering i Stekenjokk, eftersom utskottet utgår ifrån att regeringen fortsätter sina ansträngningar att skapa nya arbetstillfällen, och utskottet räknar med att regeringen undersöker om något gruvföretag kan överta driften efter Boliden Mineral. Jag vill påpeka att formuleringen utskottet ”utgår ifrån” och ”räknar med” är ett sätt att formulera en försiktig beställning. Därutöver finns en socialdemokratisk motion, N146, rörande SSAB:s gruvor, som går ut på att riksdagen skall uttala sig om behovet av att trygga driften i Dannemora och Grängesberg. Utskottet har i sitt ställningstagande noga noterat att regeringen nu, sedan motionerna avgavs, har tagit initiativ för åtgärder, som syftar till att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden i västra Bergslagen, Borlänge och Luleå. Länsstyrelsen i Uppsala har dessutom fått särskilda medel. Gruvan i Grängesberg kommer icke att kunna fortsätta i SSAB:s regi, därför att det kräver bidrag för driften, och ett sådant bidrag äventyrar SSAB:s ställning på världsmarknaden som stålleverantör. Den typen av subventioner godkänns inte inom EG-marknaden och Amerika och liknande ställen. Men genom ett nytt gruvbolag i Grängesberg och den fortsatta driften med SSAB i Dannemora får man en femårig avvecklingsperiod. Med detta finner inte utskottet skäl för riksdagen att uttala sig för de utredningar om samhällsekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser som centern vill ha. Utskottet är inte heller berett att på basis av motionen N142 föreslå riksdagen att anslå särskilda medel för ett åtgärdsprogram. Skälet är att utskottet är övertygat om att regeringen i sina överväganden har beaktat och beaktar såväl samhällsekonomiska som regionalpolitiska konsekvenser. Vad motionärerna ville är alltså redan på gång. Det finns inte skäl att uttrycka någon ytterligare beställning om detta. Det krävs, säger utskottet, för närvarande inte något uttalande av riksdagen i detta ärende. Tiden har verkat sedan motionerna skrevs, och den tid som gått har givit utskottet gott bevis för att regeringens åtgärder är riktiga. När det gäller Stekenjokk har det pågått förhandlingar mellan en av regeringen utsedd förhandlare, chefen för NSG, och Boliden Mineral, men de har inte lett fram till ändrad ståndpunkt hos Boliden beträffande nedläggning av verksamheten vid Stekenjokk. Regeringen har kallat företrädare för Boliden och dess ägare till överläggningar ”om huruvida” staten och Boliden gemensamt skulle genomföra insatser i Vilhelmina kommun. Dessa överläggningar har inte resulterat i någonting, och det har gjort utskottet litet kritiskt. Utskottet tycker att det är anmärkningsvärt att Boliden Mineral inte har velat ta ett bättre ansvar för sina anställda i Stekenjokk. Denna kritiska vinkling har moderater och folkpartister inte velat ansluta sig till, utan de har uttryckt en egen motivering i en reservation. Det som har sagts från de tidigare talarna föranleder ett par observanda. Centerpartiet vill att driften skall fortsätta längre än fem år. Men moderaterna och folkpartiet vill att driften skall avvecklas så snart som möjligt. Dessa åsikter motsäger varandra. Man frågar sig då om inte regeringens förslag som stannar ungefär mitt emellan — fem år — är det riktiga. Om jag skall hårdra det som Per-Ola Eriksson sade så var det att regeringen skall placera en bilfabrik i Stekenjokk, vilket naturligtvis inte är möjligt. Han jämförde Stekenjokk med Malmö och Uddevalla. Jag vill ställa en fråga till Per-Ola Eriksson: Hur skulle någon åtgärd i denna riktning kunna sammanföras med den marknadsekonomi som centern ansluter sig till? Låt vara att uttrycket social marknadsekonomi skulle vara berättigat även i detta sammanhang. Jag har dock inte fått detta uttryck definierat än. Men hur går detta att förena? Det går naturligtvis inte att förena. Till John Andersson vill jag säga att malm är ekonomiskt brytvärd. Om den inte är ekonomiskt brytvärd är det ingen malm. Vad som är en malm beror alltså i hög grad på gruvföretagets kostnader. Nu säger Boliden att man har så stora kostnader att fyndigheten i Stekenjokk inte längre är en malm. Det är alltså avgörande för Bolidens ståndpunktstagande. Man kan diskutera om det är rätt eller fel, men så säger man från Boliden. Det har gjorts erinringar — även i utskottet — om att detta har dröjt. Men utskottets socialdemokrater har i varje fall delat industriministerns uppfattning att det var nödvändigt att avvakta MBL-förhandlingarna när det gäller SSAB, innan man fattade något definitivt beslut. Vi måste ju hålla på den medbestämmandelag som vi har infört och som utskottet varmt och energiskt har arbetat för. En förutsättning för det är att vi också verkligen håller på att MBL-förhandlingar skall ske, innan något beslut finns i sinnevärlden. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag kan tala om för Nils Erik Wååg att jag, trots att jag inte är någon expert på gruvnäring, i alla fall är medveten om vad som menas med malm. Att det är ett ekonomiskt begrepp var det ett tag sedan jag lärde mig. Men detta kan man diskutera. Det finns ju delade meningar om vad den malm som finns kvar i Stekenjokk innehåller. Vad jag ganska säkert kan påstå är att den malm, om vi i fortsättningen håller oss till detta uttryck, som finns kvar i varje fall inte är av sämre kvalitet än den malm som man under dessa år har brutit. Jag finner ett visst stöd för detta hos chefen för statens gruvegendom. Enligt min mening är det inga orimliga villkor som de anställda i Stekenjokk ställer när de kräver att brytningen skall fortsätta medan denna malm finns kvar. Man bedömer nu att det kan handla om en tvåårsperiod. Detta skulle ju ge en rimlig tid för att ordna nya arbetstillfällen. De anställda har klart uttalat att de självfallet accepterar att man lägger ned gruvan, när det inte längre finns någon malm att hämta ur den. Det har man deklarerat många gånger. Men de accepterar inte att gruvan läggs ned nu när det är påvisat att det går att bryta malm två år till.
Herr talman! Eftersom kvällen är sen, skall jag fatta mig kort. Jag tycker inte det är för mycket begärt när vi från centerns sida kräver en samhällsekonomisk analys av konsekvenserna av en nedläggning av gruvdriften i Grängesberg och Dannemora. Mot bakgrund av de kostnader som skulle uppstå om gruvdriften lades ned skulle det bli mycket dyrt för samhället att snabbt avveckla verksamheten och kanske t.o.m. stora delar av de samhällsinvesteringar som gjorts i den regionen. Sedan tycker jag, värderade talman, att man inte skall raljera om bilfabriker som skall läggas till Stekenjokk. Vi från centerns sida har aldrig ställt några sådana krav och inte heller ställt sådant i utsikt. Men vi tycker att regeringen skall ta större ansvar för att skapa konkreta och varaktiga arbetstillfällen för människorna i denna region. Sedan hoppas jag förstås att Nils Erik Wååg i egenskap av ordförande i Norrlandsfonden också skall medverka till att skapa en tryggare framtid för människorna i glesbygden i Klimpfjällsoch Stekenjokksregionerna.
Herr talman! Det senaste var verkligen ingen lätt uppgift. Hur man kan få företagsamhet i Klimpfjäll genom Norrlandsfondens försorg vet jag inte, det kan jag försäkra. Det är utvecklingsfonden som i första hand skall sondera sådana möjligheter, och de möjligheterna är begränsade. Jag försökte raljera om det här med bilfabriker och hoppades att Per-Ola Eriksson förstod att det var ett försök till skämt. I varje fall var det ett försök att uppfatta Per-Ola Eriksson som en skämtare, men det var ett misstag, förstår jag. Sedan till John Andersson om Stekenjokk. Malmen är ju en brytbar fyndighet, och det beror på företagets kostnader om man skall bryta. Eftersom företaget har arbetat med så höga kostnader, söker man nu ingen malm. Det är således företagets kostnader som vi måste diskutera. Vad det finns för fyndigheter är i det sammanhanget mindre intressant.
Herr talman! Nils Erik Wååg anförde återigen skälet företagets kostnader. Det kan ju också vara så att Boliden vill avveckla så mycket som möjligt av den gruvdriftshantering företaget har. Det kan bero på att de nya ägarna inte är så väldigt intresserade av att fortsätta gruvhanteringen i Stekenjokk. Således beror det kanske inte på företagets kostnader. Företaget har ju varit mycket litet intresserat av att diskutera problemen. Man har inte ens bemödat sig att bemöta NSG:s propåer. Jag skall återge vad Arne Nygren sagt i tidningarna den här veckan. Han påpekar att man har satsat ganska mycket på prospekteringen i Stekenjokk, vilket man inte skall förringa utan företaget skall ha all heder. Han säger: ”Av detta har vi kunnat tillföra malmbasen drygt 2 miljoner ton som vi anser borde brytas.” Här har man gett Boliden ett bud.

Det är ju detta som det til syvende og sidst handlar om.

Herr talman! Som aviserades av Gudrun Norberg skall mitt anförande främst gälla gruvan i Stekenjokk, men generellt sett finns det stora likheter mellan situationen i Stekenjokk och situationen i Dannemora och Grängesberg. Framtidsprognosen är bara dystrare för Stekenjokk än den är för de två andra gruvorna. Min pessimism i fråga om Stekenjokk i nuläget gäller att staten inte visar samma intresse att hjälpa människorna i Stekenjokk Klimpfjäll-området under en kortare övergångstid och inte heller på längre sikt. Boliden, som arrenderar gruvan av staten, visar sig kallsinnigt mot en kår av anställda som är omvittnat duktig, lojal och tapper. I dagsperspektivet kan man säga att det var en olycka att börsbolaget Trelleborg fick spårlukt på den gedigna likviditet som fanns lagrad i Bolidenbolaget och som kunde ge dem en behövlig förstärkning i deras kassa, som relativt sett var ganska mager. Den långsiktighet i handlandet som hör ihop med en stabil gruvnäring och som tidigare präglade Bolidenbolaget anser jag är borta sedan Trelleborg tog över bestämmandet. Nu reser Bolidenbolaget runt i Västerbotten och utfärdar dödsdomar på löpande band över de gruvor som drivs i deras regi. I slutändan kommer naturligtvis också smältverket i Rönnskär att drabbas med förödande kraft — gruvorna är ju underlaget för verksamheten där. Det är med bitterhet som man ser den här slakten på den näst efter skogsbruket viktigaste basnäringen i Västerbotten. Bitterheten kommer också av det faktum att det delvis är försumlighet och misskötsel som orsakat att gruvnäringen i Västerbotten hamnat i den här dödsspiralen. Prospekteringsverksamheten har inte skötts som den borde skötas, och det är beklagligt att staten nu har dragit ner verksamheten med 40 96. Det är nu som vi verkligen skulle behöva leta efter nya mineral som kan bli malmer. Boliden drar ner verksamheten och gör det med motiveringen att verksamheten inte går tillräckligt bra. Men man bör faktiskt göra tvärtom. När det är lågkonjunktur och det verkar kärvt för framtiden, det är då man skall göra de offensiva satsningarna. Och prospektering är den viktigaste offensiva satsningen för gruvnäringen. När man skrotar ner den sågar man av den gren som hela den egna verksamheten är baserad på, och det är alltså vad Bolidenbolaget gör i dag. Detta är beklagligt i ett längre perspektiv. Industriminister Thage G. Peterson besökte Vilhelmina på tisdagen. De anställda vid gruvan i Stekenjokk ville att han skulle komma upp till gruvan och se den utvecklade byn Klimpfjäll, som är boendeort för de anställda — den har ca 500 invånare — och med dem resonera om framtiden. Verkligheten kommer ju riktigt nära först när man är på plats. Stämningen inför industriministerns besök var väl först dämpat förhoppningsfull. Kommer han hit och ser våra hem, vår skola och allt här, resultatet av våra förhoppningar, då måste han förstå att vi inte kan bryta upp med några månaders varsel från den här byn — så resonerade man. Industriministern fick bevis på att besvikelsen blev enormt stor när han valde att stanna i tätorten Vilhelmina, 12 mil från Stekenjokk. Hela bygden drog då iväg till Vilhelmina för att komma till tals med Thage G. Petersson, men någon kommunikation mellan ministern och människorna från gruvan blev det inte. Jag skyller inte detta enbart på industriministern. Stämningen var från början sådan att kommunikationsmöjligheterna inte var särskilt gynnsamma. Jag tror att industriministerns tal gick helt förbi demonstranterna, allra helst som industriministern enbart skyllde på Boliden. Visst vet folket i Kultsjödalen att också Boliden-Trelleborg har skuld i det hela, och de är beredda att kräva att företaget tar sitt driftsansvar. Men statens ägaransvar och ansvaret hos regeringen att ge de anställda i Stekenjokk en tids andrum och möjlighet att ställa om till något nytt finns fortfarande kvar. Detta blev mycket tydligt utsagt vid industriministerns besök i Vilhelmina. ”Vi vill ta upp malmen som finns kvar i gruvan. När malmen är slut kräver vi nya arbeten.” — Det var vad de gruvanställdas talesman sade i sitt tal till industriministern. Detta är kravet på regeringen. Boliden är entreprenör, och staten är ägare. Det är ett faktum som ingen i regeringen kan bortse ifrån. Gruvarbetarna känner till hur det förhåller sig med Bolidenbolaget, men de är eniga om att det är staten som har det yttersta, övergripande ansvaret. Boliden har fått ett erbjudande att fortsätta driften, och staten skulle därvid göra en förlusttäckning. Det har sagts från statligt håll och av förhandlaren från NSG att det rörde sig om ca 45 milj.kr. Det här diskuterar man nu. Man säger från Bolidenbolaget att budet är ett par tiotal miljoner för lågt, och bolaget har av den anledningen sagt nej till budet. Detta är ” dagsläget, och det verkar nu som om alla förhandlingar är låsta. Den låsningen bör enligt min mening brytas.

Det ansvaret finns alltså fortfarande kvar. Vi valda från det här området känner att vi har ett tungt ansvar för att föra människornas talan i denna allvarliga fråga. Vi vädjar därför till industriministern att fortsätta förhandlingarna med Bolidenbolaget. Det borde enligt min mening finnas en möjlighet till en öppning så att driften kan fortsätta åtminstone till ingången av 1989. Det handlar om människorna i Klimpfjäll, som är boendeorten för de flesta i Stekenjokkgruvan. Klimpfjäll ligger ca 12 mil rakt västerut från Vilhelmina, nära norska gränsen. Utskottsbetänkandet innebär en beställning till regeringen — jag vänder mig också till Nils Erik Wååg — och beställningen inrymmer krav på att regeringen skall ta sitt ansvar. Detta bör uppfyllas genom att nya förhandlingar upptas med Boliden. Vi hoppas också att ytterligare förslag skall komma fram då det gäller arbeten till just bygden kring Klimpfjäll och Stekenjokk. Det är 500 människor som bor i detta område. Jag poängterar detta än en gång. De har byggt egnahem. De har belånat dessa egnahem och står nu inför en ekonomisk katastrof, om de måste överge dem. De kommer naturligtvis att få svårigheter att få betalt för sina hus. Jag vill avsluta med att än en gång ställa frågan: Är regeringen beredd att fortsätta samtalen, förhandlingarna, med Bolidenbolaget? Är regeringen beredd att i övrigt fullfölja den beställning som utskottet har gjort hos regeringen?

Herr talman! Jag har förståelse för att talmannen och riksdagens ledamöter gärna ser att denna debatt avslutas. Men jag har ännu mer medkänsla för människorna i Grängesberg, Dannemora och Stekenjokk, som ser sina arbeten hotade och ännu inte har fått några politiska besked hur verksamheten kommer att bli framöver. Tyvärr ger inte utskottets majoritet några besked beträffande handlingslinje eller garanti. Utskottet nöjer sig med att återge vad regeringen har antytt om eventuella åtgärder efter att först ha refererat SSAB:s strukturplan. Från centern menar vi att ett beslut om nedläggningar och friställningar i den storleksordning som nu är aktuell i SSAB skall föregås av en grundlig utredning av de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det har vi också framhållit tidigare. Man måste göra en bedömning och väga in de samhällsekonomiska konsekvenserna vid en nedläggning och ställa dem emot vad som krävs för att klara annan sysselsättning. Om man inte fortsätter verksamheten, kan vissa värden kanske inte nyttjas tillfredsställande, ibland inte alls. Utskottet framhåller, vilket har sagts många gånger, att SSAB:s förslag bygger på företagsekonomiska grundvalar. Utskottet tillägger sedan att regeringen vid sina överväganden beaktat såväl samhällsekonomiska som regionalpolitiska aspekter. Min fråga är då: Var finns detta redovisat? När utskottets ordförande Nils Erik Wååg är nöjd med denna redovisning som antytts i utskottets betänkande, måste han vara en mycket förnöjsam man. Jag har inte fått någon redovisning av vilka resultat en sådan samhällsekonomisk totalbedömning har kommit fram till. Tvärtom har industriministern tidigare i ganska aggressiva svar sagt att han inte ville vidta några åtgärder förrän SSAB:s strukturplan varit föremål för MBL-förhandlingar. Sedan har det kommit allmänna uttalanden om att något skall ske. Utskottet säger för sin del att konkreta förslag skall komma senare. När det gäller framtiden för så många människor och så många bygder kan man begära en samlad bild av hur utvecklingen kommer att bli och vad som skall göras. Jag vill gärna ställa frågan: Vart har socialdemokraternas sociala ansvar tagit vägen? Vad har de gjort för att förverkliga välfärdsstatens tankegångar i de områden som det nu gäller? Centern ansluter sig till de marknadsekonomiska principerna. Men vi säger, Nils Erik Wååg, att vi skall ta stor hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter och väga in dem. Det har vi också gjort i vår bedömning. Det är detta som har kommit till uttryck i tidigare ställningstaganden och regeringsansvar från centerns sida när det gällde omstruktureringarna i Domnarvet — ett typiskt exempel. Från centern i Dalarna har vi tagit upp de här frågorna och yrkat att 100 milj.kr. borde ställas till gruvorternas förfogande för utveckling. Nu finns inte detta med i den reservation som täcker in de övriga resonemangen i vår motion, men jag förutsätter att de pengarna måste fram ändå. Herr talman! Jag skall fatta mig kort och i övrigt bara instämma i de utmärkta och intressanta synpunkter som Per-Ola Eriksson redovisade.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

Herr talman! Utskottet har nu bestämt sig för att avslå motionsyrkanden med utgångspunkt i ett pressmeddelande från regeringen. Från vpk anser vi naturligtvis att detta inte är till fyllest. Vi har i vår gruvoch stålpolitik och i vår näringspolitik i övrigt den uppfattningen att det här är en helt galen linje. Det finns ett motionsyrkande från socialdemokratin före regeringens pressmeddelande, som hade synpunkten att Dannemoraoch Grängesbergsgruvorna skulle få sådana insatser att de kunde leva vidare, t.o.m. på längre sikt än fem år. Detta har vi ställt upp på, och om detta handlar reservation 2. Vpk är emellertid inte ensamt om den här synen. Även gruvfacken är på det klara med att det behövs en utveckling, inte en avveckling. De investeringar som skall ske, skall ske för utveckling. Här kommer också en annan princip in. Om man skall avveckla en verksamhet, bör detta ske planmässigt. Också detta saknas, utan allt vad som finns redovisat hittills är de traditionella arbetsmarknadsåtgärderna. Några investeringar i nya arbetstillfällen finns inte. Om man inte har det så avvecklar man i stort sett hela orten. Och avvecklar man den och all verksamhet kring den går — säger vissa ekonomer; det finns olika uppfattningar — de samhällsekonomiska konsekvenserna av att lägga ned gruvdriften i Grängesberg på minst en halv miljard. Det bästa från arbetarrörelsens synpunkt vore naturligtvis att det tillfälliga gruvbolag som regeringen har tänkt sig för Grängesberg egentligen vore starten för det metallbolag som Gruvindustriarbetareförbundet ända sedan 70-talets slut har tänkt sig. Det vore en vändning i näringspolitiken som vore nödvändig. Men tyvärr har regeringen nu gått långt på den nyliberala vägen. Basnäringar och regioner har offrats, arbetarrörelsens gamla hedervärda känsla för samhällsekonomiska konsekvenser överges i allt högre grad. I denna sena timme både för dagen och för riksdagen nöjer jag mig med att till sist yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Ett av de allt överskuggande problem som präglat människors sinnen i Västerbergslagen under de senaste månaderna har varit SSAB:s planer på en snabbavveckling av gruvan i Grängesberg, som presenterades den 2 februari i år. Genom samfällda insatser från många goda krafter, inte minst från de fackliga organisationerna, har nu de planerna avvärjts. Regeringen har valt förnuftets väg. Om vissa delar av verksamheten eventuellt skulle behöva avvecklas, kan det ske i lugna och ordnade former och framför allt ge möjligheter till utveckling av andra verksamheter vid gruvan. Vi socialdemokrater på Dalabänken konstaterar detta med tillfredsställelse. Det är viktigt att snabbt komma i gång med en positiv utveckling i sättas i sjön snabbt. Gruvornas relation till SSAB under 1987 och 1988 måste också klaras ut, och de interna överenskommelser om kurssäkring som finns måste hållas. Det väsentliga är i alla fall framtiden. Nya initiativ måste tas. Utvecklingen av vanadin och ferrit måste snabbt komma till stånd. Vidare måste det högintressanta fosfatprojektet nu bli verklighet. Därigenom kan grunden för en ny kemisk industri skapas som kan ge arbete för lång tid framöver, även för det fall att den egentliga gruvdriften skulle avvecklas. Andra planer finns också vid gruvdivisionen, även om det för dagen kan vara för tidigt att gå in på detaljer. De resurser som finns i form av personal som är kunnig och van vid industriell verksamhet, i form av en framsynt företagsledning och i form av lokaler måste tas till vara. Men det är av största vikt att handla snabbt. Därför vill jag här i kväll säga till industriministern och till industridepartementet: Se till att det nya gruvbolaget snabbt kommer till stånd och att det får de resurser som gör att nya initiativ kan utvecklas! Efter en svår vinter och vår börjar en ny, behärskad optimism att återvända till Grängesberg och Västerbergslagen. Ta vara på den och gör den till ett vapen för framtiden!

Herr talman! Från min egen riksdagsmannaperiod kommer jag ihåg att det var föga populärt att natten före avslutningsdagen förlänga debatten, men eftersom jag har fått många frågor och blivit utsatt för en hel del angrepp, måste jag begära ordet för att dels svara på frågorna, dels göra några kommentarer. SSAB föreslog att gruvorna i Grängesberg och Dannemora skulle läggas ned 1988. Vid den fortsatta behandlingen av strukturplanen fann företagsledningen det företagsekonomiskt motiverat att driva Dannemoragruvan ytterligare ett antal år, dvs. intill dess att LKAB kunde inleda sina leveranser av pellets till Oxelösunds Järnverk. Det var alltså SSAB:s beslut att förlänga gruvdriften i Dannemora. För att mildra sysselsättningseffekterna av nedläggning i Grängesberg och för att få mer tid att ordna nya verksamheter beslutade regeringen att uppta förhandlingar med SSAB om förutsättningarna för ett statligt övertagande av gruvan, och de förhandlingarna pågår. Avsikten är att förlänga gruvdriften med tre år efter det att SSAB:s ansvar för verksamheten upphör i och med utgången av 1988. På detta sätt ges de båda gruvorna en femårig avvecklingsperiod. En sådan tidsperiod innebär, precis som Bo Södersten här sade, att planerade regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan få full effekt vid de berörda orterna. När vi diskuterar den här frågan, skall vi veta att dessa båda gruvor får en avvecklingsperiod på fem år. Vi hade tio månader på oss när vi avvecklade Uddevallavarvet med nära 3 000 anställda, och vi hade tio tolv månader på oss för att avveckla Kockums civila fartygsproduktion. Jag har exempel på många privata företagsnedläggelser med hundratals anställda — och upp till 700 anställda i fallet Timrå i Västernorrland, där avvecklingen skedde på sex månader. Det går alltså inte att jämföra dessa neddragningar. Arbetet med att vidta åtgärder för att bredda och förnya näringslivet och arbetsmarknaderna i de berörda regionerna har redan börjat. Regeringen arbetar där efter tre linjer: för det första att få fram ett program för utvecklingen i Västerbergslagen omfattande Ludvika och Smedjebackens kommuner i Kopparbergs län samt Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner i Örebro län, för det andra att föreslå åtgärder för en förstärkning av näringslivsstrukturen i Borlänge och för det tredje att få fram åtgärder i samma syfte för Luleå. Jag går så över till Stekenjokk. Det är inte små insatser som har gjorts i Stekenjokk under årens lopp. Enligt det avtal som träffades mellan staten och Boliden bidrog staten med 27 milj.kr. och en statsgaranti för ett lån på 100 milj.kr. Enligt avtalet skulle den årliga produktionen uppgå till minst 400 000 ton malm, och en produktion på denna nivå skulle ge gruvan en teoretisk livslängd på närmare 20 år. Det var utgångspunkten. För att få ner brytningskostnaderna till en rimligare nivå beslöt Boliden 1977 att öka produktionen till ca 575 000 ton per år, dvs. en ökning med närmare 50 26. Denna produktionsökning förkortade gruvans ursprungligen beräknade livslängd betydligt. Det blev i stort sett, genom Bolidens beslut för tio år sedan, en halvering av gruvans livslängd. Man visste med andra ord, eller borde ha vetat, för tio år sedan att gruvan i stort sett skulle vara slut 1987, och därför kan det inte vara en nyhet för någon att detta har inträffat. Efter drygt tio års kontinuerlig drift är nu Stekenjokkgruvan i det närmaste helt utbruten. För att kunna balansera den hela tiden krympande malmbasen och därigenom förlänga driften har omfattande prospekteringsinsatser gjorts i Stekenjokksområdet under 80-talet. En av de första åtgärder jag vidtog som industriminister var att se till att man verkligen ansträngde sig till det yttersta för att finna ny malm i Stekenjokksområdet så att gruvdriften kunde förlängas. Statens och Bolidens gemensamma prospekteringsinsatser sedan 1983 har kostat 68 milj.kr. — det rör sig alltså inte om några småpengar. Denna prospektering har till övervägande delen betalats av staten. Dessa omfattande och tidvis intensiva undersökningar, som nu har avslutats och utvärderats, har, enligt vad NSG, nämnden för statens gruvegendom, och Boliden gemensamt kunnat konstatera, inte lett fram till att man har funnit några malmtillskott av betydelse för en fortsatt bärkraftig drift i Stekenjokksgruvan. Jag kan garantera riksdagens ledamöter att industridepartementet har plöjt fram och tillbaka med myndigheten NSG och med geologer för att verkligen förvissa sig om att det förhåller sig på detta sätt. Man kan alltså beklaga detta faktum hur mycket som helst, men det blir ändå inte mer malm i gruvan. Det går inte att demonstrera mer malm i gruvan. Det går inte att med ord från riksdagens talarstol beordra mer malm till Stekenjokksgruvan, även om John Andersson och Per-Ola Eriksson tydligen tror det. Om det inte finns någon malm är det bara att konstatera att malmbasen är i det närmaste slut. Statsmakterna har alltså gjort omfattande insatser för att starta Stekenjokksgruvan och för att uppehålla driften så länge som möjligt. Jag måste dess värre konstatera att det på grund av malmbrist nu inte finns förutsättningar för en fortsatt bärkraftig gruvdrift i Stekenjokk. Finns det inte malm, saknas ju förutsättningarna för gruvdrift. Det finns inte malm kvar för brytning som möjliggör en fortsatt gruvdrift — så enkelt är det. Det är alltså verkligheten som så att säga stänger Stekenjokksgruvan. Det har gjorts vissa fynd som räcker för en reducerad brytning under ytterligare ett par år, och det skulle skapa förutsättningar för en stegvis och förlängd avveckling. Jag vill alltså upplysa om att det inte finns så mycket malm att man har bedömt att det skulle vara möjligt att driva Stekenjokksgruvan med nuvarande uttag och nuvarande personal, utan den förlängda brytningstiden skulle gälla ett antal månader för ett hundratal personer med en betydligt lägre produktivitet. Även med en sådan förlustbringande brytning har regeringen velat att dessa fynd skulle tas till vara. NSG har, som näringsutskottets ordförande sade för en stund sedan, förhandlat med Boliden, precis som i fallet Grängesberg, för att få till stånd en förlängd avvecklingsperiod i Stekenjokk. NSG har erbjudit Boliden ekonomisk ersättning för en förlängd driftperiod. Den ersättning som staten erbjöd gällde t.o.m. halvårsskiftet 1989, dvs. en förlängning av arbetet i gruvan med 20 månader. Det skulle innebära en fortsatt verksamhet i begränsad omfattning i drygt två år till, räknat från nu. Boliden fick ett generöst bud. NSG:s bud till Boliden — det har diskuterats här — har flera beståndsdelar och uppgick till totalt 45 milj.kr. Härav utgör ca 35 miljoner direkt stöd i olika former från statens sida. Boliden har emellertid avvisat detta generösa erbjudande om bistånd vid en längre avvecklingsperiod av gruvan än de sex månader som Boliden nu avser att avveckla verksamheten på. Men Boliden har också sagt nej till regeringens krav på insatser från företagets sida för att hjälpa de anställda till nya jobb och verksamheter. Boliden säger nej även till särskilda insatser för att bredda näringslivet i Vilhelmina kommun, där Stekenjokksgruvan ligger. Det är klart att jag vill beklaga den hårda och negativa attityd som Boliden och dess ägare visar sina anställda och den region där man bedriver verksamhet. Jag är överraskad av att Per-Ola Eriksson vill ge Boliden fribrev, att inga krav skall ställas på ett privat företag. Men jag tycker i samma stund att jag gärna vill hedra Rune Ångström för att han inte var rädd för att kritisera Boliden och dess ägare. Det kändes ganska skönt efter de tuffa och ganska hopplösa förhandlingar som industridepartementet har fört med Boliden, att få de orden från Rune Ångström. Regeringen kommer, herr talman, självklart inte att svika vare sig de anställda i Stekenjokksgruvan eller människorna i Vilhelmina. Jag vill bestämt tillbakavisa de påståenden som har gjorts om att samhället lämnar människorna i Stekenjokk åt sitt öde. Regeringen kommer att anslå drygt 100 milj.kr. till olika insatser i Västerbottens inland, varav en betydande del avser insatser i Vilhelmina kommun. Det gäller inte minst de 20 milj.kr. som skall användas till direkta riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem som förlorar sina jobb i samband med nedläggningen av Stekenjokksgruvan. Man har, herr talman, här och var försökt att förringa denna insats. Jag tycker att det är litet farligt att göra så. Man skall inte underskatta de insatser som regeringen har offentliggjort. De kommer att betyda mycket för utvecklingen i Vilhelmina kommun. Låt mig få göra en reflexion, när facit beträffande Stekenjokk nu föreligger. Det finns en lärdom man kan dra av satsningen i Stekenjokk, och det är att vi måste visa större uppmärksamhet, större noggrannhet och större försiktighet beträffande näringspolitiska satsningar som sker med regionalpolitiska syften. Stekenjokk är inte vilken plats som helst, den ligger, som Rune Ångström sade, 12 mil från centralorten Vilhelmina och 36 mil från Umeå. Detta minskar naturligtvis möjligheterna att åstadkomma nya företag och verksamheter i Stekenjokk. Jag vill på nytt, herr talman, få säga följande: Regeringen lägger inte ned gruvan i Stekenjokk. Det gör verkligheten genom att malm saknas i gruvan, och det går inte att driva en gruva utan malm. Däremot lägger Boliden ned verksamheten i Stekenjokk. Boliden har sagt nej till att driva verksamhet om än i reducerad form med ett generöst statligt stöd. Det har hävdats här i kväll att staten gör skillnad mellan gruvarbetare i Stekenjokk och i Grängesberg. Det är inte så. Det påståendet är inte sant. Staten har via NSG lämnat ett generöst anbud till Boliden. Statens bud innebar faktiskt att Boliden erbjöds att få hela lönekostnaden för gruvarbetarna i Stekenjokk betald. Utslaget per driftsår betyder detta ett statligt stöd till Boliden som motsvarar 200 000 kr. per anställd vid Stekenjokksgruvan. Om man slår ut det per anställd under 20 månader blir summan 350 000 kr. per anställd. Men detta har Boliden sagt nej till. De har krävt den dubbla lönekostnaden för de anställda, och det är en orimlig nivå. Varför skall staten vara med och betala Bolidens allmänna kostnader? Jag beklagar än en gång att Boliden inte har velat vara med och förlänga driften vid Stekenjokk och att Boliden inte tar det ansvar som staten gör i Grängesberg. I Grängesberg är det staten som driver verksamheten, och där harstaten tagit sitt ansvar medan däremot Boliden, som driver verksamheten i Stekenjokk, inte är beredd att ta ansvaret för verksamheten där. Rune Ångström har låtit sig vilseledas av massmedia på en punkt. Det är inte sant att jag skulle ha sagt nej till att besöka Stekenjokk vid mitt Vilhelminabesök. Jag har erfarit att man har sagt det, men det är lögn. Programmet för mitt besök gjordes upp helt av kommunen och jag påverkade det inte till någon enda del. Kommunens representanter gjorde detta fullt klart vid presskonferensen i Vilhelmina i förrgår, men massmedia har inte brytt sig om att föra det vidare. Det var kanske litet dumt av Rune Ångström att förmedla en oriktig uppgift här i riksdagen. Herr talman! Låt mig få avsluta mitt inlägg med att säga följande. Jag tror att Rune Ångström, som känner till var Stekenjokk ligger, också har en realistisk syn på möjligheterna att ordna nya jobb och verksamheter i Stekenjokk. Det bör gå att bredda näringslivet i Vilhelmina kommun. En ny fabrik med 28 anställda invigdes för resten i Vilhelmina i förrgår. Antalet anställda kan inom kort bli 50. Regeringens insatser kommer att betyda mycket för Vilhelmina, och jag är helt säker på att det skall gå att ordna nya företag och verksamheter där. Det är emellertid klart att ansträngningar måste göras för att åstadkomma något nytt i Klimpfjäll. Jag tror att den väg vi har att gå där innebär turistsatsningar. Jag har kommit överens med Vilhelmina kommun och länsmyndigheterna om att ett intensivt arbete skall sättas i gång för att se vad turistsatsningar skall kunna ge, och jag har utlovat ett generöst stöd från regeringen till turistsatsningar och till nyföretagande i Klimpfjäll. Jag vill säga till de riksdagens ledamöter som har deltagit i denna debatt att vi måste akta oss för att dödförklara Grängesberg, Dannemora och Vilhelmina. Det är inte en avveckling av dessa orter det är fråga om. Jag har sett många bevis på att dödförklarade orter och regioner har klarat krisen och utvecklat ny verksamhet, men det är mycket svårt och mycket besvärligt. Det är farligt att stämpla en ort eller region som en krisregion utan framtid. Jag är helt säker på att Grängesberg, Dannemora och Vilhelmina har en framtid också efter gruvdriften.

Herr talman! Man kan inte låta bli att fundera över vad industriministern skulle ha sagt om det i dag varit en borgerlig regering som hade företagit dessa gruvnedläggningar. Jag vill erinra om att vi har yrkat bifall till utskottets hemställan. Vi inser att avvecklingen är nödvändig även om den är smärtsam. I ett särskilt yttrande vill vi ifrågasätta om det verkligen är den förlängda avvecklingstiden som bäst gagnar Bergslagen och Grängesberg. Ett dödsdömt företag — vi skall inte tala om en dödsdömd ort, även om det ofta kan bli fallet — eller en dödsdömd gruva är det mest destruktiva som finns. Om industriministern och jag vore anställda i gruvan i Grängesberg tror jag inte att någon av oss skulle kunna mobilisera någon som helst entusiasm eller något som helst engagemang i vårt arbete. Jag tror att vi båda skulle söka oss annat arbete så fort som möjligt. Då får man ta arbete på den ort där arbete finns. Jag hävdar att konstgjord andning i Grängesberg kan betyda en fortsatt utflyttning från bygden. Vi har sett de satsningar med mångdubbla belopp som gjorts i Malmö och Uddevalla. Jag vädjar till industriministern och regeringen att på alla sätt försöka göra något nytt för bygden i stället för att förlänga dödskampen.

Herr talman! Jag tycker att de internationella erfarenheterna av betydande omstruktureringar av basindustrier ändå entydigt har lärt oss, att man skall försöka göra omstruktureringarna så snabbt som möjligt och inte förlänga pinan längre än nödvändigt med statliga förlusttäckningsbidrag. Erfarenheterna från varven — som kostat oss 36 000 milj.kr., samtidigt som vi har förlorat arbetstillfällena — är ett gott bevis för att det är bättre att ta tjuren vid hornen. Det är humanare, mänskligare och riktigare att genom att se sanningen i vitögat ta ansvaret för människorna på orten. Vi har tillsammans med folkpartiet ifrågasatt om det är riktigt att förlänga nedläggningsperioden i Grängesberg med ytterligare tre år. Vi har all anledning att tro att det kommer att bli svårt att upprätthålla produktiviteten i gruvan under tiden. Vi har också all anledning att misstänka att det finns en betydande risk att den amerikanska dollarn kommer att fortsätta att falla och öka förlusterna år från år. Med anledning av neddragningarna i Japan vet vi att utländska järnmalmsproducenter, framför allt Australien, är på väg in på den europeiska marknaden. Därmed kommer konkurrensen att öka och priserna att gå nedåt. Risken blir därmed stor att kostnaderna per anställd för att driva gruvan ytterligare tre år kommer att bli mycket höga, jämfört med de alternativa satsningar man kan göra för att för framtiden utveckla orterna Grängesberg, Dannemora och Stekenjokk. Det aviserade förslaget från socialdemokraterna, som dock ännu inte behandlats i riksdagen, gäller huvudsakligen Grängesberg. Jag tror att pengarna som har aviserats borde kunna utnyttjas på ett effektivare sätt genom att man stödjer nyföretagande, småföretagande och omskolning för att befintlig industri skall utvecklas i stället för att man ger förlusttäckning. Vi efterlyser därför en samhällsekonomisk analys över vad som är den vettigaste investeringen ur skattebetalarnas synvinkel. Denna analys borde ha gjorts innan man skrev ut växlar på skattebetalarnas pengar.

Herr talman! Industriministern sade att det inte var små insatser som har gjorts i Stekenjokk. Det håller jag med om och jag har aldrig bestridit detta. Men det måste vara desto felaktigare att lämna malm för cirka två års brytning kvar i gruvan. Industriministern framhärdar med påståendet att malmen är slut. Men vad jag har kunnat erfara — som också styrks av chefen för NSG — är att malmbasen kunnat tillföras drygt två miljoner ton som borde brytas enligt NSG. Jag sade tidigare i debatten att den malm som finns kvar inte är av sämre kvalitet än den man tidigare brutit. Det finns tvärtom tecken som tyder på att det är bättre kvalitet på den malm som man är beredd att lämna kvar. Om industriministern verkligen vill ta i med hårdhandskarna mot Bolidenbolaget och andra kapitalistiska företag, kan jag verkligen lova att han har mitt fulla stöd. Men att med en papegojas envishet upprepa krav om att Boliden skall ta sitt ansvar förändrar ju ingenting. Instrumenten för att göra någonting saknas i dag. Boliden gör precis vad det vill. Man når ingen framgång genom att kritisera Boliden, fastän man har fulla skäl att göra det. Industriministern säger att staten erbjudit Boliden ett generöst bidrag, men att man sade nej. Det kanske är så att man hade vägrat att fortsätta driften oavsett vad som hade bjudits. Man vill helt enkelt inte bryta mer i Stekenjokk. Då kvarstår det faktum som de anställda i Stekenjokk framhåller, nämligen att det ändock är en statlig gruva och att staten måste ta sitt ansvar. Man kan jämföra med om industriministern skulle ha en buss som trafikerar en busslinje och jag skulle bli anställd som chaufför. En dag säger jag helt plötsligt att jag vägrar fortsätta köra. Då säger industriministern att han lägger ned busslinjen. Det är något liknande resonemang man för när man säger att om inte Boliden vill bryta två år till så lägger man ned gruvan. Herr talman! Till sist vill jag till protokollet notera en liten märklighet i denna debatt. Två folkpartister deltar i debatten. Den ene vill förlänga driften vid Stekenjokk, medan den andre vill lägga ned den. De anställda uppe i Stekenjokk måste då få en splittrad och märklig bild.

Herr talman! Jag beklagar att John Andersson tydligen inte har lyssnat till innehållet i debatten och de yrkanden, eller vädjanden, som har framställts från talarstolen. Läs på protokollet, John Andersson. Till industriministern vill jag säga följande: Det är naturligtvis inte min mening att oförskyllt ge industriministern skulden för att det inte blev ett besök i Stekenjokk, om det nu är så att kommunen stod för planeringen. Det är precis så det framställdes i massmedia. Jag ber i så fall om ursäkt för det. Om industriministern hade begärt att få komma till Stekenjokk, är jag ganska övertygad om att kommunen inte skulle ha sagt nej. Beträffande prospekteringsverksamheten är det tyvärr så, industriministern, att staten innevarande år har dragit ned verksamheten med 40 96. Det är bara att konstatera att det betyder att möjligheterna till en fortsättning av den viktiga basnäringen som mineralbearbetningen utgör minskar. Man sågar av den gren man sitter på när man inte planerar och investerar för framtiden. Jag övergår sedan till förhandlingarna med Boliden. Enligt pålitlig expertis finns det malm att bryta i Boliden i minst två år till. Lönsamheten är ju satt i tvivelsmål, och därför är de här förhandlingarna startade med Bolidenbolaget om en viss ersättning under två år. Det är den nådatid som personalen vid Stekenjokksgruvan begär. De anställda begär den nådatiden för att kunna planera sina personliga förhållanden på ett riktigt sätt och för att söka nya jobb. Det är troligt att de flesta måste flytta från Klimpfjäll, och det är ju en omständlig procedur att sälja fastigheter och etablera sig på ett nytt ställe, även om det stället skulle ligga bara 12 mil ifrån — ”bara” mätt med norrländska mått. Vi befinner oss i ett sådant trängt läge uppe i Västerbotten att jag vädjar: Öppna dörren för förhandlingar med Boliden igen och försök komma överens med företaget, så att det tar ansvaret för driften de här två åren! Lägg märke till att vi begär bara dessa två år. Det är att jämföra med vad man får på de andra gruvorterna och vad man i allmänhet får när stora nedläggningar drabbar en ort. Två år, industriministern — lova att ta upp en förhandlingsomgång igen!
Herr talman! Vi skall snart få sommarlov, och sommarglädje skall vi känna. Jag önskar att också människorna i Grängesberg, Dannemora och Stekenjokk kunde känna samma glädje. Det är inte säkert att de gör det. Om industriministern sover bättre på natten av att höra det, kan jag hjälpa honom i det avseendet genom att säga att jag också kan vara kritisk mot Bolidens inställning och agerande. Men det hjälper ju inte särskilt mycket. Gruvarbetarna i Stekenjokk känner sig inte hjälpta av att man kritiserar Bolidenbolaget. Huvudansvaret i det här fallet ligger på ägaren, och det är staten. Jag konstaterar bara att det AMS-paket på 20 milj.kr. som direkt har ställts till förfogande för människorna i Klimpfjäll och den regionen är långt mindre än vad som har satsats i andra områden när företag har lagts ner. Det rör sig om en satsning på drygt 100 000 kr. per anställd. Beloppen på Prot. 1986/87:136 varvsorterna var betydligt större. 4 juni 1987 Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer. SA Sag Gruvdriften i Danne